Herr talman! Våren 1975 behandlade riksdagen frågan om lagstiftningen angående ansvar för funktionärer i offentlig verksamhet. Det gällde en reformering av lagstiftningen om ämbetsansvaret och sanktionssystemet över huvud taget för de offentliga tjänstemännen.

Både i den allmänna debatten och vid riksdagsbehandlingen uttrycktes det tvivel beträffande den förändring av ämbetsansvaret — i viss utsträckning ett borttagande av detta — som de nya reglerna skulle innebära. Det påpekades bl.a. i en motion, 1975:2087, där det yrkades avslag på propositionen, att det kunde finnas avigsidor förenade med att anlägga en alltför markerad privaträttslig syn på den offentliga anställningen. Särskilt framhölls det att det fanns risk för att allmänhetens intresse av korrekt behandling från funktionärer i den offentliga verksamheten inte skulle bli tillräckligt beaktat. Riksdagen antog emellertid lagförslaget. Debatten i frågan, tveksamheten, för att inte säga oron, har inte försvunnit i och med att 1975 års lagstiftning har trätt i kraft den 1 januari 1976. Det här är frågor som bl.a. har betydelse för pressen och pressfriheten, eftersom de kan beröra det s.k. meddelarskyddet — förbudet för t.ex. en myndighet att efterforska vem som har gett en tidning en uppgift i en viss fråga. Reglerna i tryckfrihetsförordningen har visserligen stramats upp i den här delen efter riksdagsbehandlingen, och straffbestämmelser har införts för obehörigt efterforskande. Å andra sidan träder de inte i kraft förrän den 1 januari 1978. Då kommer måhända den sidan ur bilden. Den nu aktuella motionen 1096 går inte längre än att den begär en arbetsgrupp som följer tillämpningen av de nya reglerna — regler som är komplicerade och av stor betydelse för enskilda människor, som i olika avseenden kommer i kontakt med företrädare för statsmakten. Fel och försummelser av offentliga funktionärer skall nu enligt huvudregeln helt prövas på disciplinär väg. Det innebär, i förhållande till tidigare, en mindre insyn från allmänheten. Det är risk för att den enskilde samhällsmedborgarens möjligheter att hävda sig i förhållande till statsmakten minskar. Nu har vi organ som skall arbeta för att ge en tillfredsställande insynsmöjlighet för allmänheten, bl.a. justitieombudsmännen, men deras granskning har mer och mer kommit att inriktas på myndigheternas uppgifter, mindre på enskilda företrädare för myndigheterna och på eventuella felaktigheter från enskilda tjänstemäns sida. Den s.k. allmänpreventionen kanske har visst fog här också. Den inspektionsverksamhet som justitieombudsmännen tidigare utövade i ganska stor omfattning kan anses ha fyllt det syftet, men även den inspektionsverksamheten har numera minskat rätt väsentligt. Vid sammanvägandet av alla de här synpunkterna har fru Kristensson och jag vid utskottsbehandlingen — till skillnad mot utskottet i övrigt —- funnit skäl för att man skall tillsätta den arbetsgrupp som föreslagits i motionen. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som har fogats till betänkandet.

Herr talman! Den omläggning av ansvaret för offentliga tjänstemän som skedde med 1975 års reform är naturligtvis utomordentligt betydelsefull. Jag tror att det var en allmän inställning i denna riksdag att reformen inte skulle få innebära en försämrad insyn i offentlig förvaltning eller försämrade möjligheter att kontrollera att offentliga tjänstemän skö ter sina åligganden. Möjligheterna till insyn är också i princip desamma — offentlighetsprinciperna har inte naggats i kanten genom denna reform. Möjligheterna för JO att reagera mot tjänstemän som missköter sig är också i princip desamma. Redan innan vi avskaffade straffansvaret för tjänstefel var det undantag och inte regel att JO åtalade för tjänstefel, men det hindrade honom inte att ta upp enskilda ärenden till diskussion och kritik och använda andra medel för att hålla försumliga tjänstemän i tukt och Herrans förmaning. Den motion som nu föreligger till behandling andas en oro att, trots allt, det nya mer privaträttsliga synsättet på de offentliga tjänstemännen och deras ansvar skall leda till försämringar i framtiden. Därför har motionärerna yrkat att en särskild arbetsgrupp skall tillsättas för att följa utvecklingen. Utskottet har vid sin behandling av motionen till att börja med förutsatt att regeringen själv kommer att följa utvecklingen på området med uppmärksamhet. Vidare har utskottet inte kunnat undgå att i det här sammanhanget påpeka att det rör sig om en lagstiftning som är så färsk att den trädde i kraft den 1 januari i år. Under de förhållandena har vi funnit att det är tämligen obehövligt att redan nu tillsätta en särskild arbetsgrupp i överensstämmelse med motionärernas önskemål. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan, vilket innebär avslag på motionen.
Herr talman! Det kanske inte är så mycket att säga med anledning av herr Lidboms anförande. Jag vill bara påpeka att den oro som förelåg tidigare finns kvar. Det har förekommit en debatt, bl.a. i pressen, under tiden efter det att lagförslaget antogs, och vi menar att det är en uppenbar risk för allmänheten med en alltför markerad privaträttslig syn i dessa frågor. Eftersom det gäller så viktiga rättssäkerhetsfrågor tycker vi att det kan vara befogat med en arbetsgrupp som följer dem direkt. Vi reservanter tycker naturligtvis att det är bra att utskottsmajoriteten och herr Lidbom har tilltro till att regeringen kommer att uppmärksamma eventuella missförhållanden. Men jag tror att det kan ske effektivare med en speciell arbetsgrupp, som direkt är inriktad på att studera och följa dessa frågor när de förs ut i praktiken.

Herr talman! Nu är den uppe till debatt igen — THX-frågan. Kan vi aldrig komma ifrån dessa okvalificerade personer, som gör THX till debatternas billiga följetong; dessa riksdagsmän som försvårar för vissa myndigheter och kvalificerad sjukvård att ta hand om vårdsökande, ja — än värre — som genom sitt agerande hindrar eller försenar människor att söka den vård de behöver? De av kammarens ledamöter, som känner oss som ofta agerat i denna fråga såsom relativt snälla och hyggliga personer, kan kanske viska att vi är fyllda av något slags enfald och övertro. Några kan helt enkelt anse att det är fråga om ett hänsynslöst spekulerande i röstfiske och om att hålla sig väl med väljarna i vissa delar av landet. Om det är någon som är förvånad över denna inledning, så är den inte avsedd att hindra den som så önskar från att upprepa vad som har sagts i denna kammare under de gångna åren. Men så som jag har uttryckt det har jag ganska exakt översatt vad man ibland har sagt i kammaren just om oss som har agerat. Men nog om det. Den ena regeringen går - kommer gör den andra. Socialutskottet består — och tycks samma vägar vandra. Så har många uppfattat utskottets skrivning. Men det är inte fullt korrekt. Den noggranne iakttagaren märker hur utskottet, det oklara språket till trots, anmanar socialstyrelsen att kanske ta initiativ till en forskning eller klinisk prövning. Utskottet säger alltså inte nej som förut, men man menar om — med en anmodan i tonen — och det är naturligtvis, ärade kammarledamöter, inget klarspråk.

Om inte — varför denna skrivning? Vi noterar emellertid med glädje den sista meningen, som jag åter citerar början av: ”För den händelse det skulle bli aktuellt med en klinisk prövning av THX —- Utskottet har försökt sig på konststycket att tillfredsställa två parter utan att självt ange förslag eller en klar inriktning. Men, snälla utskottet, varför då inte gå ett steg längre? Varför skulle vi inte kunna tillfredsställa parterna genom att öppna vägen för en ökad forskning och en ny undersökning? Det är det minsta som jag tycker man kan begära av riksdagen i denna situation. Utskottet har påpekat att det inte finns något formellt hinder för socialstyrelsen att ta initiativ för att klargöra effekten av ett läkemedel, och så redovisar man vad socialutskottet gjort. Men — och det är intressant — man uttalar en tveksamhet om huruvida det är lämpligt ur principiella synpunkter att socialstyrelsen, som utövar kontrollen av läkemedelslagstiftningen, också aktivt medverkar till att ta fram materialet som kontrollen avser. Får jag även här fråga utskottets talesmän: Är ni rädda för partiskhet hos socialstyrelsen? I så fall tycker jag det är ett bevis på en viss tillnyktring i denna fråga. Nå, hur som helst. Om man skall göra en sammanfattande bedömning av utskottets skrivning, så ger den inte vare sig departementet eller utskottet tillräckligt stöd för att ett initiativ skall tas i en eller annan riktning, och det tycker jag är att beklaga.

När och var i samhällslivet förekommer det i dag att så många människor framför ett önskemål som de själva upplever som livsviktigt och nödvändigt men att riksdag och departement inte är beredda att sätta in sina krafter för att hjälpa dem i den situationen? Nr 36 Det minsta vi kan göra — det allra minsta! — är att tillmötesgå kraven Onsdagen den om en mera ingående forskning och klinisk prövning, något som ju är 1 december 1976 ett positivt svar till alla dessa människor. Vi är beredda att för människors skull lägga ner miljarder i en industri som har misslyckats, men vi är — Vissa icke-konveninte beredda att lägga ner några hundratusentals kronor för att tillgodose = tionella behandtiotusentals människors humanitära önskemål. lingsmetoder inom Det kommer nu att sägas att man har forskat tillräckligt mycket i = sjukvården, m.m. de här frågorna, att kvalificerade forskare och kunniga människor som hamnat i denna forskning redovisat att THX inte har någon effekt. Det har också framförts att THX upphovsman, Elis Sandberg, inte varit tillräckligt samarbetsvillig och inte i tillräcklig utsträckning lämnat det material som erfordras. Om detta sista vågar jag inte ha någon mening; där står ord mot ord. Men i den första frågan, om tillräcklig forskning och klinisk prövning, är min uppfattning att man inte har gjort de insatser som erfordras mot bakgrunden av att ca 50 000 människor i detta land har fått THX-preparatet under 25 år. Jag tycker att vi i Sverige har ett speciellt ansvar i denna fråga, mot bakgrund av den stora spridning som preparatet har fått och mot bakgrund av att upphovsmannen kommer från det här landet. Rapporter utifrån visar att flera länder i Europa i dag har satt upp THX-kliniker. Om jag har fått ett riktigt besked tycks det vara ca tio i Tyskland, och dessutom kliniker i Holland, Italien, Jugoslavien och Schweiz. Dessutom finns det i dag ett stort antal människor som inte kan få THX i Sverige, utan alltså står i kö. En rad av dessa människor reser därför till någon av dessa kliniker. Herr talman! Jag är alldeles klar över att många av ledamöterna i socialutskottet medverkat till en skrivning som bryter den negativism som jag tycker tidigare har präglat utskottets ställningstagande. Och jag har, bl.a. vid samtal med min partikamrat herr Carlshamre, förstått att en enighet i utskottet skulle ge ett starkare uttryck för denna mera positiva trend som utskottets skrivning nu visar än om några utskottsmedlemmar reserverade sig och utskottet därigenom skulle återgå till sin hållning från föregående år. Jag är alltså tacksam för detta, men ingen i denna kammare borde finna det märkvärdigt att jag går ett stycke längre och uppmanar till en noggrannare prövning genom forskning och klinisk undersökning.

); dels följande av riksdagen antagna uttalande: Det är av utomordentlig vikt att socialstyrelsen håller sig väl informerad 53 om den grundläggande tymusforskning som bedrivs såväl i Sverige — bl.a. hos det statliga läkemedelsföretaget Kabi — som i andra delar av världen. Denna forskning har vad avser vårt land emellertid f. n. alltför ringa omfattning. Riksdagen anser, att socialstyrelsen exempelvis i samarbete med statens medicinska forskningsråd, men även med andra tänkbara organ, bör inventera möjligheterna för vidgad forskning på detta område, innefattande en omfattande klinisk prövning. Riksdagen måste självfallet vara beredd att framdeles ta ställning till de krav på forskningsanslag som detta rimligen kommer att medföra. Även om en strikt vetenskaplig bedömning f. n. inte skulle tala för att man satsar ytterligare resurser på en utvärdering av THX, måste beaktas att ett mycket stort antal människor hyser tilltro till preparatet. De humanitära skälen vid ett ställningstagande till THX måste anses väga tungt, även om man tar hänsyn till nu föreliggande vetenskaplig tveksamhet om medlets medicinska verkningar. De i varje fall till synes goda resultat som THX-behandlingen visat sig medföra har skapat ett stort förtroende bland allmänheten långt utöver den krets som undergår eller har undergått behandling. Om tillverkningen av och behandlingen med THX upphör, kan detta otvivelaktigt komma att upplevas som en mycket betydande påfrestning, särskilt för personer som fått THX-injektioner och som till dessa knutit förhoppningar att genom behandlingen återvinna eller förbättra sin hälsa eller i vart fall förhindra en försämring av sitt hälsotillstånd. Riksdagen har informerats om att THX varit i bruk här i landet ca 25 år, att antalet givna injektioner är betydligt över 5 miljoner, att tusentals människor står i kö för att nu erhålla injektioner — trots att Socialstyrelsen officiellt uttalat att preparatet är verkningslöst — och att THX-verksamheten fortgår och utvecklas i andra med Sverige jämförbara länder utan hindrande lagstiftning eller andra motåtgärder. Den situation som under hand uppstått har sannolikt inte förutsetts vid lagstiftningen. I enlighet med vad socialutskottet anfört på s. 46 i betänkandet har riksdagen inte att uttala sig om tillämpningen av gällande lagstiftning. Inte heller vill riksdagen förorda en ändring av gällande författningsbestämmelser. Resultatet av den ingående forskning — inkl. klinisk prövning — som ovan förordats måste vara avgörande för de åtgärder som senare kan bli aktuella i THX-frågan; Ärade kammarledamöter! Låt oss äntligen få en sådan behandling av detta ärende, som har gått som en lång lidandets historia under årens lopp, att de humanitära aspekterna kan paras med en praktisk och vettig lösning i konstruktiv anda. Jag vädjar till kammarens ledamöter, till socialdepartementet och socialstyrelsen: Sätt till alla klutar för att mera ingående, mera långsiktigt än vad som hittills skett fortsätta forskning och klinisk prövning av THX-preparatet! Då kan vi med bättre samvete inför dessa tiotusentals människor och inför oss själva fatta framtidens beslut i denna svåra fråga.

Herr talman! Den fråga vi nu behandlar är mycket komplicerad. Vi som har varit med i riksdagen under flera år och upplevt denna långa följetong vet hur debatten har gått. Det är fråga om en mångårig tvist mellan statliga myndigheter och tillverkaren av THX-preparatet. Vad är det då som gör att den här debatten fortsätter? Det är att så många människor i vårt land har fått positiv hjälp genom att använda detta preparat. Varför finns det riksdagsmän som har engagerat sig i denna fråga? Jag skall försöka att kort redogöra för motiveringen till mitt engagemang. Det har ingått i min uppgift genom åren, ända sedan jag började som ung pastor, att besöka gamla och sjuka — och människor som har det svårt i vårt samhälle. Ganska snart kom jag i kontakt med sjuka människor som talade om för mig att de genom att använda THX hade fått ett mycket bättre hälsotillstånd. Det är inte en och annan, utan det är många människor det gäller. Detta gjorde att jag blev intresserad, och eftersom tillverkaren bor inte så långt från min bostadsort blev intresset större. Efter de undersökningar som jag hade kunnat göra tvekade jag inte att följa med den grupp som i gamla riksdagshuset uppvaktade dåvarande statsministern Tage Erlander. Gentemot påståendet att det här är ett sätt att värva röster kan jag säga att de inte fick någon annan riksdagsman —- de hade försökt med så många — som ville följa med in på uppvaktningen. Det var då jag började engagera mig i riksdagen för den här frågan. Nu skall jag koncentrera mig; jag anser inte att det är meningen med våra debatter att varje talare upprepar vad som skall sägas. Jag instämmer i det som herr Lothigius yttrade beträffande forskningen och anser att vi måste, kanske från en annan utgångspunkt, få möjlighet att forska mycket mer på detta område. Denna stora fråga berör många tusen människor i vårt land som är sjuka och beroende av THX-preparatet. Jag tar för givet att nästan varje riksdagsman, åtminstone som suttit i utskottet, har vänt sig till några av dem som har fått hjälp. Det är ingen svårighet att få namn och telefonnummer till sådana människor. Jag tar för givet att vi är så humana när vi skall besluta om sådant som rör människors hälsa. Det gäller flera tusen människor men det hade ju inte behövt vara mer än en enda. Det räcker om man träffat på en enda människa som varit nästan blind men som sedan genom att använda THX-preparat fått synförmågan till baka, så att han kan köra bil osv., för att man skall bli övertygad. Den riksdagsledamot som kommit i kontakt med något sådant fall tvekar inte hur han skall ställa sig här i dag. Jag skulle kunna ta fram många andra fall. Jag tar för givet att man här i riksdagen känner djupt ansvar inför ett beslut som berör så många människor i nöd och att man därför tagit kontakt med några av dem. Nu skall jag bara ställa några frågor. Jag hoppas att Göran Karlsson, utskottets ordförande, kommer att svara på dem. Medger utskottsbetänkandet, om riksdagens beslut följer utskottets förslag, att det finns möjligheter för dem som måste ha THX-preparat att få det i fortsättningen? Det är den frågan som riksdagsledamöterna nu har diskuterat här i korridorerna. Och om det blir ett beslut som verkar negativt mot THX och doktor Sandberg slår igen sin klinik, har man då ordnat så att de som behöver THX-preparat kan få det på annat sätt? Det är den stora fråga som tusentals människor ställer sig i dag. Nu säger man att de här människorna som använder THX kan söka sig till vår sjukvård. Men många, många av dem har redan gjort det. Vi uppskattar vår sjukvård, är tacksamma för den och hoppas att vi skall slippa den beskyllning som vi fick av förre socialministern att vi var ute och talade illa om vår sjukvård när vi talade för THX. Många av dem som använder THX i dag har, som sagt, anlitat vår sjukvård. När de gick hem sista gången fick de beskedet av läkaren, som säkert inte tyckte att det var roligt att säga det: Vi kan ingenting göra, ni är ett hopplöst fall, ni får leva vidare så länge ni kan med ert tillstånd. Det är människor som fått det beskedet som sedan sökt THX-behandling och upplevt att de fått ett mycket bättre hälsotillstånd. Det finns alltså inget annat alternativ för dessa människor. Det är det vi skall hålla i minnet, att det är sista möjligheten för de här människorna. Nu har det visat sig att THX inte är något skadligt preparat. I november 1975 inträffade det enda infektionstillfället under 25 år och sedan ungefär 500 miljoner injektioner hade getts. Det är alltså ingenting som har skadat människor, men det har varit positivt för många. Detta är min personliga uppfattning.

Jag tycker att det är brutalt att neka dessa människor sådan behandling. Jag känner en person — vi har växt upp tillsammans — som redan tidigt fick mycket svår migrän. Hon levde i 20 år i ett tillstånd som jag inte här kan beskriva. Men för 10 år sedan fick hon THX, och i 10 år har hon nu levt som en frisk människa. Hon har ringt till mig för att hon är så oerhört oroad för att vi skall fatta sådana beslut att hon skall behöva återgå till detta tillstånd igen. Jag tycker att de som i dag avslår motionerna skall kunna ge en sådan människa något svar. Skall hon tvingas till detta? I utskottsbetänkandet uppmanar man sjukvårdsmyndigheterna att ha — Nr 36 beredskap. Man gör det omöjligt för människor att få THX-behandling, och då skall sjukvården förbereda sig för att ta emot dessa människor och ge dem vård. Det innebär att man räknar med att THX har underlättat arbetet för våra sjukvårdsinrättningar. De har inte behövt ta emot dessa — Vissa icke-konvenfall, men om de inte får THX så kommer de. Någonting annat kan inte = tionella behandligga bakom skrivningen i utskottsbetänkandet. lingsmetoder inom Det här är ingen prestigesak för mig. Inte heller är det något röstfiske. — sjukvården, m.m. Men om tusentals personer givit mig sin röst i valet så är det min plikt som politiker att föra fram deras synpunkter här i kammaren. Annars är jag ju en ansvarslös riksdagsman. Med det här sagda ber jag att få instämma i det yrkande som nyss ställdes av herr Lothigius.

Herr talman! Under de senaste 15 åren har de magiska bokstäverna THX förekommit i den svenska debatten. Det preparat som framställes av vet. med. dr Elis Sandberg i Aneby beskrives av anhängarna som ett undermedel som botar sjukdomar och hjälper mot allehanda åkommor. Bl. a. cancer och diabetes är sjukdomar som THX sägs bota. Reportage i dagsoch veckopress har gett herr Sandberg en PR som är få förunnad. Det är därför inte att förvåna sig över att debatten kring THX-preparatet fått stora dimensioner, enligt min mening alltför stora. I flera riksdagsmotioner har man tagit upp frågan. Interpellationer har också ställts, och herr Sandberg har av högsta domstolen tidigare dömts för olovlig yrkesmässig tillverkning av läkemedel. I domskälen uttalade domstolen att Sandbergs verksamhet var ”något ofullbordat, ett flerårigt försök som icke nått fram till ett övertygande resultat i någon riktning”. Domstolen uttalade också — det läste herr Lothigius upp: ”Om Sandbergs idé är ett misstag och hans till synes goda resultat beror på tillfälligheter, självläkning eller inverkan av psykiska faktorer, bör detta klargöras. Är återigen något att vinna med preparatet — även om det skulle vara mycket mindre än vad Sandberg anser sig ha funnit — är detta självfallet utomordentligt viktigt.” Detta uttalande av den högsta rättsinstansen har knappast lett till att dimmorna kring THX skingrats. Snarare motsatsen. Efter utslaget i HD ingav Sandberg 1971 en skrivelse till socialstyrelsen som bedömdes som en ansökan om registrering av THX som farma I ceutisk specialitet. Trots upprepade anmaningar från socialstyrelsens läkemedelsavdelning fullföljde herr Sandberg inte ansökningen med erforderlig dokumentation. Socialstyrelsen tillsatte 1972 — mot bakgrund av vad högsta domstolen anfört i sin dom — en särskild expertgrupp med uppgift att söka slutligt 1 klarlägga effekten av THX. Redan tidigare hade THX varit föremål för undersökning utan resultat. Expertgruppen valde i samråd med herr Sandberg ut tre sjukdomsgrupper för sina undersökningar — cancer, ögonförändringar vid diabetes och prostatism. Expertgruppen meddelade i sitt yttrande 1974 att inte något framkommit som tyder på att THX haft en botande eller objektivt fastställbar gynnsam effekt vid nämnda sjukdomar. Vår sammanfattande värdering av de 18 patienter som dr Sandberg valt ut blir, att vi icke i något fall finner någon objektivt fastställbar gynnsam effekt av THX på malign tumörsjukdom, alltså inga hållpunkter för tumörhämmande effekt av THX. Denna värdering har på ett avgörande sätt bekräftats av de prospektivt undersökta och bedömda tumörfall, som också utvalts av dr Sandberg. Vid den samlade bedömningen av de 18 retrospektiva och de 7 prospektiva fallen har vi inte gjort någon iakttagelse, som enligt vår uppfattning bör föranleda ytterligare vetenskaplig prövning av THX-behandlingens hämmande effekt vid maligna tumörsjukdomar. Sammanfattningsvis får jag sålunda som resultat av min granskning uttala att det icke finns något vetenskapligt tecken på att THX har någon gynnsam effekt på diabetes. Om prostatism heter det: Efter noggrann genomgång av de nio överlämnade Anebyjournalerna över prostatapatienter måste jag framhålla att där saknas helt uppgifter om sådana undersökningar som objektivt skulle kunna stödja uppfattningen om förbättring av dessa patienters grundsjukdom — prostatahypertrofi. Socialstyrelsen uttalade därefter i ett cirkulär till medicinalpersonal att det enligt styrelsens mening inte står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet att behandla patienter med THX.

Utskottet har inhämtat yttranden över motionerna från socialstyrelsen, Landstingsförbundet och Svenska läkaresällskapet. Landstingsförbundet anför att frågan huruvida THX-preparatet t. v. skall få användas i sjuk vården skall avgöras efter rent medicinska bedömningar och har följaktligen avstått från att ytterligare uttala sig i ärendet. Socialstyrelsens och Läkaresällskapets yttranden innebär att remissorganen tar avstånd från tanken att man genom en författningsmässig särreglering skulle skapa möjligheter för en användning av THX-preparatet inom sjukvården utan att det visats att detta uppfyller de krav som eljest ställs för att läkemedel skall få användas. Dessa avstyrker också motionsyrkandet om ytterligare THX-prövning. Svensk läkemedelslagstiftning har stränga krav. Men även i andra länder har man i dag, eller är på väg att införa, en liknande lagstiftning. Västtyskland exempelvis tog en ny läkemedelslagstiftning för några månader sedan. Detta har medfört att vi har en hög standard på läkemedelsområdet i vårt land. Utskottet pekar på att ingen omständighet har framkommit som ger anledning att ändra den inställningen. Vad motionärerna syftar till är att riksdagen skall besluta att medverka till att ge THX en unik ställning på läkemedelsområdet. Man gör jämförelse med de s.k. naturmedlen, som en utredning föreslår skall få säljas fritt. Men THX är något som injiceras i kroppen, och därför kan det aldrig jämställas med naturmedlen — även om man beträffande dessa skulle ändra lagstiftningen. Utskottet avvisar alltså tankarna på att ge THX en särställning. Den skulle kunna leda till att även andra personer eller företag skulle kunna begära en sådan särställning och vägra underkasta sig läkemedelslagstiftning. På sikt skulle det bli omöjligt att upprätthålla en läkemedelskontroll i landet, och ytterst skulle detta drabba den sjukvårdssökande allmänheten. Den risken kan inte utskottet ta, och jag hoppas verkligen att riksdagen följer oss. Det finns enligt utskottets mening inget hinder för socialstyrelsen att ta initiativ till forskning på olika områden. Det är en självklarhet. Det framgår av verksstadgan och instruktionen för socialstyrelsen och medicinska forskningsrådet. Men det finns dock en principiell betänklighet mot att socialstyrelsen skall både vara kontrollerande organ och samtidigt medverka till att ta fram det material som kontrollen avser. Ingen kan påstå annat än att socialstyrelsen när det gäller THX har varit öppen för olika slag av åtgärder inom det område som socialstyrelsen har att handlägga. Men ingen gång har man kunnat påvisa några som helst verkningar av det preparat man haft att kontrollera. Utskottet understryker emellertid att det är av vikt att socialstyrelsen håller sig informerad om vad som sker inom tymusforskning såväl i Sverige som i utlandet. I det sammanhanget vill jag betona att Sverige trots allt är ett litet land också i forskningshänseende. Tymusforskning bedrivs i vårt land av den statliga läkemedelsfabriken Kabi tillsammans med FOA och vid Umeå universitet. I såväl Kabi/FOA som Umeå värjer man sig mot påståendet att man forskar kring det Sandbergska preparatet. Det är här fråga om tymusforskning i vidare mening än vad som påstås försiggå i den s.k. kliniska forskningen i Aneby. Denna fyller inte på något sätt de krav som de medicinska forskarna har. En av forskarna kring thymosinet, professor Bertil Åberg vid läkemedelsfabriken Kabi, sade till mig i går — och jag får åberopa honom: ”Ge Sandberg en eloge för att han pekat på rätt körtel, men hans verksamhet i övrigt är rent charlataneri. Det har inget med forskning att göra. Om det funnes något väsentligt i THX då skulle alla svenska läkemedelsfabriker —- Astra, Leo, Kabi och allt vad de heter — för länge sedan tillverkat preparatet. Och då skulle naturligtvis alla de stora läkemedelsföretagen i världen med miljardomsättning kastat sig över det Sandbergska preparatet.” Så långt Åberg! Upptäckten av tymuskörtelns egenskaper är inget resultat av herr Sandbergs arbete. Det går mycket längre tillbaka i historien. Forskning pågår världen runt om thymosinet — i Sverige, i Västtyskland, i England och i Frankrike. I Amerika har man nått längst. Genom en ny teknik har man nu möjlighet att finfördela tymuskörteln, något som kan leda till att man får fram verksamma läkemedel ur denna. Men jag vill betona att denna forskning icke på något sätt kan sammanblandas med den verksamhet som herr Sandberg bedriver. Han kallar sin verksamhet för klinisk forskning. Det är ingen klinisk forskning enligt gängse begrepp. Sådan har vi i vårt land i princip endast vid regionsjukhusen där en hård kontroll ingår som ett mycket väsentligt inslag och där man har laboratorium till förfogande. Utskottet är medvetet om att många människor tror på THX. Och för deras del är det klart att en utebliven THX-spruta upplevs mycket negativt. Det rör sig tyvärr i en del fall om patienter, som inte besöker den reguljära sjukvården — utan har större tilltro till herr Sandberg. Dess värre riskerar de att inte få den hjälp som de kunde erhålla om de besökte sjukhusen, och därigenom drar herr Sandberg på sig ett stort ansvar. Det är en självklarhet för sjukhushuvudmännen att ta sig an dessa patienter och ge dem all upptänklig vård om THX-injektionerna upphör. Självfallet spelar psykologiska faktorer stor roll i sjukvården. Jag underskattar inte dem det ringaste. Som Läkaresällskapet framhållit, har precision och effektivitet blivit honnörsord inom sjukvården och psykologiska och allmänmänskliga faktorer stundom skjutits i bakgrunden. Det är bl.a. i den situationen jag vill sätta in THX-preparatet. Mänsklig tro är naturligtvis i det fallet en realitet. Jag understryker: Jag har all förståelse och all respekt för de människor som tror på THX och som är patienter hos herr Sandberg. Det rör sig om människor som griper ett halmstrå när sjukdomen härjar, som tror att en THX-behandling skall hjälpa. Jag ger mig inte in på några bedömningar av det fall som herr Sven Johansson presenterade. Jag konstaterar bara att utskottet inte har till uppgift att följa upp läkemedelslagstiftningen, vare sig i det avseendet eller i något annat. De undersökningar som gjorts av experter på de sjukdomar jag nämnt talar ett tydligt språk. Ingen expert har kunnat påvisa några verksamma förbättringar genom THX. Jag vill också peka på vad utskottet skrivit om patientinformationen. Det är tyvärr så att informationen till patienterna vid sjukhusen inte i alla avseenden är som den borde vara. Detta medför oklarheter och svårigheter för de sjuka. Det är att hoppas att de utredningar som sysslar med dessa frågor snabbt skall kunna nå fram till ett bättre resultat. Jag vill understryka att det naturligtvis är mycket väsentligt att utskottet i en så kontroversiell fråga som denna har en enhetlig uppfattning. Det är onekligen mycket viktigt att vi har slagit fast att läkemedelslagstiftningen inte skall ändras, att ingen särställning ges åt THX, att ingen sjukhusklinik får användas för THX-försök, att riksdagen inte voterar i en medicinsk fråga. Det är också viktigt att notera att utskottet uttalar sig för att tymusforskningen uppmärksammas, men att detta i så fall sker i samband med medicinska forskningsrådet. Så några ord om det förslag som herr Lothigius och herr Sven Johansson lagt. Först noterar jag med glädje att de nu inte ställer sig bakom motionskraven på att THX skall få användas i sjukvården. Det betecknar jag som ett stort framsteg. De nöjer sig i dag med att lägga fram ett motförslag till utskottet, där de vill att socialstyrelsen skall inventera möjligheterna för vidgad forskning på detta område, innefattande också klinisk prövning. Den möjligheten har, som jag tidigare redovisat, socialstyrelsen redan nu. Det är inte längre en fråga om att THX skall få användas på sjukhusen. Nu är både herr Lothigius och herr Sven Johansson i full marsch bort från herr Sandberg. Nu talar man om behovet av vidgad forskning på området, och det kan inte betyda annat än en bredare tymusforskning. Samtidigt vill de att denna forskning skall innefatta en omfattande klinisk prövning. Det betyder i realiteten att man förlägger denna till ett regionsjukhus. Kabi beräknar att det kommer att ta minst sex till sju år, kanske tio år, innan en sådan forskning leder fram till några resultat. Hur går det då med herr Sandbergs verksamhet under tiden och hur går det för hans patienter, de som nu säger sig inte kunna undvara THX-sprutorna, de som upplever det som en påfrestning att inte få sprutorna? Herr Lothigius och herr Sven Johansson godkänner vad socialutskottet har sagt i principfrågan. Det är ett mycket värdefullt framsteg. De vill nu, tvärtemot vad de har sagt på protestmöten som THX-föreningar anordnat, godkänna att man inte ändrar gällande läkemedelslagstiftning och författningsföreskrifterna. Vad återstår då av de stolta proklamationer som herr Lothigius och herr Sven Johansson tidigare gjort? Jo, de vill att resultatet av den ingående forskningen skall vara avgörande för de åtgärder som senare kan bli aktuella i THX-frågan. Detta vill de ge regeringen till känna. Det är emellertid ett slag i luften, eftersom det redan förekommer en vidgad Herr Lothigius och herr Sven Johansson skiljer sig egentligen inte från utskottet. De ägnar sig åt kamouflage för att rättfärdiga sin egen reträtt och i någon mån rädda ansiktet.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

Herr talman! När jag lyssnade på Göran Karlsson fick jag klart för mig att han såsom person själv inte står bakom socialutskottets skrivning i frågan och den positiva förändring som socialutskottet har fört fram. Det verkar som om han av socialutskottet tvingats att komma dithän. Hela hans anförande var ett angrepp mot de människor i detta land som har en annan uppfattning. Det gör mig än mer betänksam. Vi utgår från att vi skall använda alla möjligheter för att forskning och klinisk undersökning skall kunna ske på ett riktigt sätt. Det är alldeles självklart att THX måste få användas för den kliniska undersökningens skull. Att det därigenom läggs i händerna på läkare måste väl vara riktigt? Gunnar Biörck är upptagen på talarlistan och kommer naturligtvis att redovisa sina vetenskapliga synpunkter på ärendet. Det är riktigt att de undersökningar som har lagts i händerna på dessa duktiga människor inte har visat ett positivt resultat. Men mot dessa relativt korta undersökningar — relativt korta, det måste även Göran Karlsson medge — står tusentals människor som finner det märkligt att vetenskapen påstår att medlet inte har någon effekt, fastän de såsom människor känner att de mår bättre av det. De blir stimulerade av det, och det ger dem en känsla av att de är friska och kan arbeta. Enligt de informationer som jag har fått av en rad människor som tagit THX har de samtidigt nyttjat den svenska sjukvården. De påstår att 60-80 26 av de människor som använder THX samtidigt begagnar sig av den svenska läkarvården. Det är väldigt viktigt att kunna konstatera detta. Då är det inget slag i luften. Tvärtom är det ett starkt önskemål från oss att vi får klart för oss vad det är som stimulerar i THX. Det behövs en bred undersökning, där man frågar människorna: Vad är det som påverkar er situation? Det har inte gjorts. Hundratals eller tusentals frågeformulär borde sändas ut; man borde också diskutera denna fråga med patienterna. Det är detta, Göran Karlsson, som vi i all ödmjukhet hemställer.

Herr talman! Om TV sänder första delen av Göran Karlssons inlägg, så får THX-patienterna klart för sig vilka små förhoppningar de kan ha, ifall Göran Karlsson får bestämma i fortsättningen. I Tyskland forskar man och ger människor möjligheter att få THX, och vi är medvetna om att svenskar som har råd far dit redan för att försäkra sig om att ha tillgång till preparatet, om det skulle bli stopp här hemma. Jag måste säga att det vore beklagligt om så sker, för då gynnar vi bara människor som har ekonomiska möjligheter att skaffa sig vad de vill ha. Jag tror inte att Göran Karlsson vill påstå att den tyska hälsovården är så mycket sämre än vår att det är detta som gör att man tillåter THX-injektioner i Tyskland. Det är humanitära skäl som har legat bakom det yrkande som framställts här i kammaren, och jag vill kämpa för att de människor som nu är beroende av THX skall ha möjligheter att få det även i fortsättningen. Det är nog ingen reträtt. Göran Karlsson får gärna läsa in i detta vad han vill, men vi vet ju vad vi har menat. I 25 år har möjligheterna funnits för människor att få THX-behandling. Så efter 25 år, när tusentals människor har gjort sig beroende av preparatet, skall man helt plötsligt säga stopp. Det är detta vi tycker är så grovt mot sjuka människor. Flertalet av dem som får THX-injektioner har sökt läkare tidigare men fått beskedet att de ingen hjälp kan få. Det kan hända att ytterst få fall har gått förbi den svenska sjukvården. Mitt krav är — och det är därför jag arbetar med den här frågan — att vi inte skall försätta människor i en svår situation, människor som måste ha THX-behandling för att kunna leva ett någorlunda normalt liv.

Herr talman! Vi vet vad vi menar, säger herr Johansson i Skärstad. Men ni skall ju också veta vad ni skrivit. I skrivningen står det helt klart att ni tar avstånd från er tidigare linje i frågan och nu instämmer med utskottet om mycket viktiga principiella delar. Det är resultatet av det arbete som vi har kommit fram till. Socialutskottets ordförande har tvingats att acceptera detta, säger herr Lothigius. Herr Lothigius har väldigt litet reda på vad som förekommer inom utskottet. Vi har verkligen bemödat oss om att i sak diskutera den här frågan. Vi har samlats kring ett enhälligt betänkande. Det finns icke någon skillnad mellan utskottets ordförande och dess övriga ledamöter. Vi är hundraprocentigt överens om de tag som har tagits. Jag vill med skärpa tillbakavisa de försök som herr Lothigius här har gjort att särskilja mig från utskottets övriga ledamöter. Det är inte säkert att tymusforskningen görs bäst i Sverige. Om man har kommit långt i USA, så varför inte utnyttja resultaten av den forskning som där har bedrivits? Man har där långtgående erfarenheter och kan därför snabbare än på andra håll nå fram till resultat. Vi kan givetvis diskutera vilket område som skall prioriteras med forskning, men jag är inte säker på att det blir just detta område som då i första hand skulle få prioritet. Det kan lika gärna vara andra områden som kommer in i bilden. Sedan sade både herr Johansson i Skärstad och herr Lothigius att vi skall ta hänsyn till de människor som det här gäller och som verkligen tror på THX. Den som lyssnade uppmärksamt på mitt tidigare anförande kan emellertid inte ett ögonblick tveka om vad jag i det fallet sade, nämligen att jag har full förståelse för de människornas inställning. Den kan man inte gå ifrån. Det sades också att vi skall fråga patienterna hur de känner sig, för det är det som skall vara avgörande för den vetenskapliga forskningen. Ja, vi vet väl alla att om vi blir behandlade väl på en sjukvårdsinrättning — och det blir vi i regel — tror vi också på den läkare som behandlar oss. Och jag förstår att alla de människor som det här gäller har precis samma tro på den verksamhet som dr Sandberg bedriver.

Herr talman! Skall THX få en särställning när det gäller forskning och klinisk prövning? Ja, jag menar att THX har rätt till en särställning därvidlag.

Vi måste ge dem en chans och satsa på forskning och klinisk undersökning. I detta fall har vi inte gått något steg tillbaka, utan vi har skrivit som vi gjort därför att kammarens ledamöter skulle kunna följa med i diskussionen och medverka till att forskning och klinisk prövning kommer till stånd. Det innebär i praktiken att kliniska försök med THX skall kunna göras av läkare, och vår skrivning är en hemställan till socialdepartementet och socialstyrelsen att överväga detta. Och om riksdagen får det förtroendet från ett stort antal av ledamöterna här, så skulle det förvåna mig om man inte av de åberopade skälen — inte minst de humanitära — lyfter upp frågan i både socialdepartementet och socialstyrelsen.

Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna vill inte lyssna på de människor som har fått hjälp genom THX. Han omyndigförklarar dem. Men vi har läkare som skall tala om detta litet senare. Jag tar för givet att de lyssnar på patienterna och vet deras hälsotillstånd när de behandlar dem. Göran Karlsson säger att han har förståelse för de människor som det här gäller, men det räcker inte med förståelse. Det är THX-injektioner de måste ha i fortsättningen. Det är det som är frågan. Jag hoppas att vi får stor anslutning till det särskilda yrkande som vi har lagt fram och att socialministern läser protokollet — biträdande socialministern lyssnar ju på debatten här i kammaren — och sedan tar initiativ i den här frågan. Stor hänsyn måste då tas till den situation i vilken tusentals Nr 36 människor i vårt land och deras anhöriga befinner sig. Många tusen män Onsdagen den niskor kommer att läsa det här protokollet och se vad som har beslutats 1 december 1976

tionella behand Herr talman! När man lyssnar på herr Lothigius och herr Johansson = lingsmetoder inom i Skärstad finner man att de inte följer det förslag som de lagt fram sjukvården, m.m. för riksdagen. I debatten talar de fortfarande om att ge THX en sär ställning — någonting som de helt skrivit bort i det förslag som de har lämnat. Om man använder ett argument i talarstolen och ett annat i det förslag man lägger fram beklagar jag verkligen THX-patienterna, som blir förledda av ett sådant handlande. Nu skall vi, enligt herr Lothigius uttalande i debatten, ge THX en särställning. Det är det ni har menat att man inte skall göra när ni har skrivit under på utskottets skrivning! Det får väl vara konsekvens mellan orden i det ena och det andra fallet! Herr Johansson i Skärstad säger att vi skall lyssna på patienterna. Ja, det är klart att vi skall göra det. Men man kan väl inte heller nonchalera vad landets främsta expertis sagt i denna sak; experterna är beredda att säga att THX, enligt vad de har kommit fram till, inte har några verk ningar. Jag tycker synd om patienterna i många avseenden. Detta är natur ligtvis ett ytterligt besvärligt kapitel — att de tror på en sak och inte får sina sprutor. Utskottet har att försöka se till att läkemedelsförord ningen följs och att det ges anslag till den forskning som behövs - men utskottet skall inte göra något mer.

Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna anklagade herrar Lothigius och Johansson i Skärstad för att säga en sak och skriva en annan. Det tycker jag inte att han var rätt person att göra med tanke på vad han säger här i talarstolen och vad han varit med och skrivit på i egenskap av utskottsordförande. Herr Karlsson i Huskvarna tycker uppenbarligen inte att det är något märkligt med THX. Det kanske det inte är. Det kanske är verkningslöst. Men det är i alla fall ett ganska märkligt medel. Det har funnits i 25 år, och tusentals människor påstår att de har blivit bättre av det eller åtminstone att det har hejdat en allvarlig försämring. Övertygelsen härom har växt i styrka under de här åren, men socialutskottets ordförande låtsas som om ingenting har hänt. Det har gjorts en hel del undersökningar kring THX, som i princip har lett fram till att man inte har kommit fram till någonting. Man har försökt förklara de tusentals patienternas påståenden om att de blivit bättre med att det är tillfälligheter, att det är fråga om självläkning eller om psykiska faktorer. I hur många tusentals fall kan man ha det som förklaringsgrund? Skall det vara 10 000 fall eller 100 000 fall innan man börjar fundera? Kan det vara så att dr Sandberg är så skicklig att dupera patienterna att de blivit bättre därför att de verkligen tror på detta? Har alla dessa tusentals människor blivit lurade? Är de så dumma? Eller kan det tänkas att det trots allt kan finnas någonting i medlet som man inte har upptäckt? Det är mycket möjligt eller snarast troligt att preparatet har en åtskilligt svagare verkningsgrad än vad som hävdas av THX-anhängarna, men en ordentlig undersökning av medlet är ett måste i det här sammanhanget. Alla de tusentals människor som är intresserade av THX har rätt att få reda på vad det egentligen är fråga om, vilket de inte vet nu. De har rätt att kräva att det företas en forskning av sådan omfattning och kvalitet att de kan lita på den. Det är också en realitet i dagens läge att tusentals och åter tusentals människor inte tror på de undersökningar som har gjorts. Det är beklagligt att vi har hamnat i ett sådant läge, och vi kan inte bara helt bortse från dessa människors misstro. Svaret till dem måste rimligtvis vara att man genomför en betydligt mera djuplodande forskning än den hittillsvarande. THX är ett märkligt medel. Det har på senare år faktiskt börjat sprida sig på andra håll i världen och även andra forskare har börjat studera det. Jag har ett livligt minne av ett besök på Kabi tillsammans med ett antal andra riksdagsmän för ett par år sedan, där den av herr Karlsson i Huskvarna åberopade professor Åberg redogjorde för att ett italienskt läkemedelsföretag hade satt i gång thymosinforsning och att också Kabi via ett amerikanskt företag hade börjat visa intresse för sådan forskning. Om jag inte minns totalt fel, svarade professor Åberg på en fråga om varför man inte tog kontakt med dr Sandberg, att man inte kunde göra det därför det var litet väl känsligt. Jag hoppar att herr Karlsson i Huskvarna känner en viss skuld till att frågan blivit så känslig och inflammerad att man inte vågar gå öppet till väga. Frågan om THX har blivit så inflammerad att — jag återkommer till det ytterligare en gång — det bara finns en väg att gå, nämligen att sätta i gång en mycket omfattande och grundlig forskning som en majoritet av svenska folket tror på och uppfattar som rättvis och riktig. Gör vi inte det, kommer denna fråga att fortsätta att vara en följetong här i riksdagen. Det enda man kan säga om THX i dag är att vi har ett alltför svagt underlag för att egentligen kunna uttala oss om detta preparat. Herr talman! Jag hemställer om bifall till det yrkande som under överläggningen framställts av herr Lothigius.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 1976/77:9, som vi nu behandlar, berörs ett flertal motioner som på olika sätt vill främja användningen inom sjukvården av naturläkemedel och av nu icke-konventionella behandlingsmetoder. Betänkandet berör inte enbart THX, som man kanske kan ha fått ett intryck av när man lyssnat på de föregående talarna i debatten. Utskottet har kompromissat sig fram till ett enigt betänkande, och detta betyder att, som vanligt, alla därmed inte är helt nöjda. Herr talman! Jag vill redan nu säga att jag inte har några andra yrkanden än utskottets och ställer mig helt bakom dess förslag. För min del vill jag deklarera den uppfattningen, att detta utskottsbetänkande i stora delar är uttryck för en positiv inställning till många av de krav och förslag som framförts i olika motioner och som utskottet haft att behandla. Jag har begärt ordet för att lägga fram några personliga synpunkter på ett par områden. Det gäller bl.a. avsnittet som behandlar legitimering av vissa kiropraktorer. Motioner på detta område har tidigare avstyrkts. I år har man i utskottet uppnått en enig skrivning som utmynnar i hemställan att motionen 1975/76:2068 överlämnas till medicinalansvarskommittén, som f.n. har liknande frågor att behandla. Till seriöst arbetande kiropraktorer vill jag för min del, förutom de i motionen nämnda Doctors of Chiropractic, även räkna dem som är medlemmar i Kiropraktiska föreningen i Sverige. Dessa har även en betryggande utbildning oftast efter studier i utlandet, många av dem bl.a. hos professorn, läkaren och kiropraktorn Ove Böje i Danmark, som även lett kurser för läkare i kiropraktik i vårt land. Sådana kurser har bl.a. hållits på Djursätra Brunn. För medlemskap i Kiropraktorföreningen ställs mycket hårda krav på meritering, både genom skrivningar och i praktisk behandling av patienter. Utskottet skriver på s. 42 i betänkandet: ”Seriöst utövad kiropraktisk verksamhet måste därför anses utgöra en resurs som även den offentliga sjukvården bör kunna tillgodogöra sig.” Jag behöver väl inte säga att jag helt delar den uppfattningen. Genom mångårigt arbete som förtroendeman i landstinget och det förhållandet att jag bor granne med en seriöst arbetande kiropraktor har jag fått rätt god inblick i verksamheten. Tilläggas kan, att jag personligen blivit botad av en kiropraktor efter tre månaders sjukdom, där fem läkare undersökte och behandlade mig, men ingenting tycktes hjälpa. När jag fick beskedet att min enda chans att bli bra var att genomgå en diskbråcksoperation, bad jag om några dagars betänketid. Jag hade nämligen tidigt under min sjukdom fått tips om att besöka en kiropraktor, men som jag tillhörde landstingets sjukvårdsstyrelse svarade jag att kan inte läkarna klara detta, så kan ingen annan göra det heller. Jag tog emellertid tag i det halmstrå som jag fått tidigare och besökte en kiropraktor, som konstaterade en kotförskjutning och utförde en helt smärtfri behandling, vilken gjorde att jag efter tre dygn var fri från min smärta och invaliditet samt kände mig som en ny människa. Detta är nu 18 år sedan. För ett år sedan fick jag tillbaka symtomen och smärtorna, men då gick jag direkt till en kiropraktor och blev bra med en gång. Med detta vill jag bara ha sagt att jag har full förståelse för alla dem som anser att dessa för sitt yrke väl utbildade kiropraktorer utgör ett mycket bra komplement till vår sjukvård. De borde enligt min mening kunna få legitimation och även komma in i sjukförsäkringssystemet. Utskottet har på ett par ställen i betänkandet talat om likheten mellan kiropraktorer och sjukgymnaster. Jag delar inte den uppfattningen. Enligt min mening är denna likhet överbetonad. Här är det närmast fråga om två skilda yrkesgrupper med helt olika behandlingsmetoder. Men att en kiropraktor dessutom är utbildad sjukgymnast är naturligtvis en bra kombination. Jag har som sagt velat redogöra för dessa mina synpunkter, som jag inte lyckades få med i betänkandet. Men det betyder inte att jag har ändrat uppfattning, utan jag står bakom utskottets ställningstagande. Det är bara ett par synpunkter som jag har velat tillägga. Slutligen bara ett par ord om THX! Utskottets betänkande är även på denna punkt frukten av en kompromiss, och jag kan väl för min del erkänna att jag tillhörde dem i utskottet som gärna skulle ha velat gå litet längre än vad utskottet gjorde i den positiva synen på THX. Vi lyckades emellertid inte komma längre i kompromissen, men något förbud mot att använda THX innebär å andra sidan heller inte utskottets ställningstagande. Jag kan säga att jag känner sympati för det av herr Lothigius framlagda förslaget, men det skiljer sig inte särskilt mycket från det förslag som utskottet självt har tagit. Jag har anslutit mig till utskottets förslag tidigare och jag kommer att göra det även på den här punkten.

Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar, nämligen socialutskottets betänkande 1976/77:9, tilldrar sig naturligtvis THX-frågan det största intresset, men även andra behandlingar och behandlingsformer har tagits upp i betänkandet. Sålunda har, som herr Leuchovius tidigare antydde, frågan om kiropraktorernas legitimation nu åter aktualiserats. Genom socialutskottets uttalande i det citerade betänkandet har frågan förts närmare sin lösning genom att man överlämnar densamma till medicinalansvarskommittén.

Nr 36 Utbildningen ges vid Naprapathic School här i Stockholm. Den handhas bl.a. av läkare, sjukgymnaster och USA-utbildade naprapater. Utbildningstiden är enligt den uppgift jag har fått tre och ett halvt år och inträdeskraven genomgången gymnasieskola. De utbildade naprapaterna = Vissa icke-konvensamarbetar enligt uppgift ofta med läkare då det gäller röntgen, diagnostik = tionella behando.d. lingsmetoder inom De första tre terminerna av utbildningen ägnas åt massageoch sjuk = sjukvården, m.m. gymnastikutbildning — om eleverna inte redan är sjukgymnaster. Denna del av utbildningen är förlagd till Axelsons Gymnastiska Institut i Stockholm. De följande terminerna meddelas utbildningen vid Naprapathic School, och den omfattar då en specialutbildning för att manuellt behandla fel i rörelseapparaten. Sista terminen ägnas åt examensarbete. I den kursplan som institutet har anges vilka ämnen som ingår i utbildningen, antalet timmar, kurslitteratur m.m. Antalet utbildade naprapater är f. n. 51, medan sammanlagt ett 80-tal håller på med sin utbildning. Herr talman! Jag har med det sagda velat peka på att denna utbildning försiggår i vårt land. Jag kan givetvis inte avge något värdeomdöme om den och inte heller har jag i det här läget något yrkande, men jag tror att det är värdefullt att frågan uppmärksammas i medicinalansvarskommittén.

Herr talman! Jag ber kammaren om tillgift för att jag nu bryter den oskrivna lag som bjuder en nyvald riksdagsman att lyssna hellre än att tala. Jag har emellertid läst ett stort antal motioner, interpellationer och framför allt debattprotokoll från senare år i det ärende som nu behandlas, och jag har funnit att ingen av de läkare som före mig tillhört denna kammare har tagit till orda i saken. Många frågor har därför framställts i ett tomrum. Ekot av dem har återkastats i debatt efter debatt — även i dag. Desperata vädjanden om mera klarhet har mötts av vad som kunnat förefalla som en tystnadens sammansvärjning. När jag har studerat inte bara faktamaterialet om THX — vilket jag som läkare redan tidigare haft tillgång till — utan också de synpunkter och meningar som förts till torgs i denna kammare, har jag kommit till den slutsatsen, att jag möjligen kunde bidraga till dagens överläggning med ett försök att analysera vad det egentligen är man talar om och varför man uppenbarligen hittills haft så svårt att förstå varandra. För min egen del anser jag mig icke vara i behov att — som den förutvarande socialministern var nödsakad till — ta betäckning bakom det vederbörliga ämbetsverket eller den gällande lagstiftningen, utan vill försöka att förutsättningslöst föra ett, såvitt möjligt, självständigt resonemang. Vad är THX? THX är ett vattenextrakt av kalvbräss med för ögat synbara vävnadsfragment, innehållande många olika kemiska substanser och avsett för injektion på människor. Vad kan det finnas i det extraktet? 69 Ingen vet tyvärr i dag om det i detta extrakt finns några verksamma mängder av de thymushormoner som numera förefaller att ha isolerats bl.a. i USA. Om man centrifugerade bort de fasta partiklarna i THX extraktet, försvann den — i och för sig ospecifika — effekt på vita blodkroppar som kunde påvisas av vissa forskare i Umeå. Herr Lindahl i Hamburgsund har nyss sagt att folk har rätt att få reda på vad THX är, och jag delar helt den uppfattningen. Dr Sandberg har inte kunnat svara på frågan vad det är i extraktet. I Umeå har man försökt sig på det och kommit ett stycke på väg, och det är möjligt att vi av herr Weinehall om en stund kommer att få veta något mera om det. Vad uppges THX ha för verkan? I debatten görs det bl.a. gällande, att preparatet är verksamt mot cancer samt att det medför ett förbättrat allmäntillstånd och en subjektiv känsla av ökat välbefinnande. Herr Lothigius talade för en stund sedan om ”en känsla av att jag är frisk”. Vad kan man, biologiskt sett, förvänta sig för effekter av injektioner av kalvbrässpreparat, och på vad sätt skulle dessa effekter skilja sig från effekterna av injektioner av material från andra organ —t.ex. moderkaka eller fostervävnader — som utomlands använts bl.a. i föryngringssyfte? Med hänsyn till att THX uppenbarligen är ett heterogent preparat är detta svårt att förutsäga. Det är fullt tänkbart att äggviteämnen och annat i detta extrakt, liksom i andra vävnadsextrakt, kan ge upphov till vissa allmänreaktioner och uppenbarligen även immunisera mottagaren mot något av de i extraktet befintliga ämnena. Den effekt på tuberkulos hos marsvin som Sandberg redovisade i sin avhandling har emellertid inte kunnat verifieras av Umeåforskarna. Vad kan man i dag rimligen säga om THX verkningar ur klinisk synvinkel? De utredningar som hittills verkställts genom socialstyrelsens försorg har inte kunnat påvisa någon objektiv positiv effekt av THX på cancer, ögonförändringar vid sockersjuka eller prostatism. Däremot har många patienter omvittnat en subjektiv upplevelse av förbättrat allmäntillstånd, trots att deras sjukdom fortsatt att utvecklas i ogynnsam riktning. Svenska läkaresällskapet har i sitt remissyttrande till socialutskottet anslutit sig till socialstyrelsens uppfattning att de verkställda utredningarna är till fyllest för att utdöma THX som läkemedel och att ytterligare prövning icke erfordras.

Jag går nu över till de juridiska aspekterna, eftersom det ju i själva verket är på detta område som en lagstiftande församling har sin egentliga beslutsfunktion. Den hittillsvarande domstolsbehandlingen av THX-frågan har inneburit att högsta domstolen fällt Sandberg för olovlig tillverkning av läkemedel. THX är således ett läkemedel, men tillverkningen är olovlig. Socialstyrelsen har i skrivelse till socialutskottet meddelat att Sandberg aldrig begärt tillstånd att få tillverka THX, ej heller inlämnat dokumentation för bedömning av THX hos läkemedelsnämnden. Som herr Karlsson i Huskvarna redan nämnt har socialstyrelsen därför anmält Sandberg till förnyat åtal med anledning av att han fortsatt att bedriva sin olovliga tillverkning av THX samt att han — som är veterinär och icke läkare — brutit mot lagen om förbud mot verksamhet på hälsooch sjukvårdens område, den s.k. kvacksalverilagen, och Sandberg är instämd till Eksjö tingsrätt i detta mål. Vad kan man då säga om socialstyrelsen? I sitt remissyttrande till socialutskottet framhåller styrelsen att den är bunden av den läkemedelsförordning för vilken riksdagen bär ansvaret och att socialstyrelsens agerande därför skett till åtlydnad av riksdagens beslut.

Såvitt jag kan finna utrett är det högsta domstolen som har förklarat THX vara ett läkemedel, ehuru olovligen tillverkat, eftersom Sandberg icke i vederbörlig ordning sökt och icke fått tillstånd att tillverka det. Jag har för egen del kanske inte samma respekt för myndigheter som jag har funnit här i riksdagen, och jag har förvisso haft ett och annat att säga om socialstyrelsens psykologiska handlag på det område vi diskuterar, men jag tror inte desto mindre att det är felaktigt och ojust att här i riksdagen ställa socialstyrelsen i skottgluggen för åtgärder som faktiskt vidtagits inom den gällande lagstiftningens ram, uppenbarligen med den dåvarande departementschefens gillande. Vi står emellertid nu inför en situation där upphovsmannen och tillverkaren av THX av allt att döma på nytt kommer att stå som svarande i ett mål, där både tillverkningen av preparatet och behandlingen av vissa patienter kommer att aktualiseras. Om detta mål skall jag självfallet icke yttra mig. Men situationen inbjuder till vissa reflexioner rörande den gällande lagstiftningen på läkemedelsområdet, som har beröring med dagens ärende. För ett år sedan avgavs ett betänkande om ”naturläkemedel” av en arbetsgrupp inom socialstyrelsen. Det har sedan varit på remiss genom socialstyrelsens och —- efter vad jag förstår — även genom socialdepartementets försorg och torde f. n. vara föremål för överväganden inom socialdepartementet. Förmodligen får riksdagen framdeles tillfälle att diskutera saken mera ut förligt. Låt mig endast säga, här och nu, att jag varit och är liberalt inställd till att många ”naturläkemedel”, hämtade ur naturen och avsedda att tillföras på naturliga vägar, skall få försäljas fritt inom de gränser marknadsföringslagstiftningen och livsmedelslagen anger. Vid Serafimerlasarettet använde mina företrädare för 200 år sedan bl.a. läkemedel av enbär, pepparmynta och honung mot tuberkulos, kräkrot och bivax mot feber samt tallstrunt, pepparrot och vattenklöver mot skörbjugg — av vilka säkert många odlades i lasarettets botaniska trädgård, som anlagts av Linné. Dem använder vi inte längre, men sex av dessa läkemedel säljs fortfarande i hälsokostbutiker och finns på listan över medel som nu föreslås undantagna från läkemedelsförordningen, och det vill jag varmt tillstyrka. Om herr Torwald är här, hoppas jag att han skall gilla detta. Det förhåller sig nämligen vanligen så, att beskedliga medel är både overksamma och ofarliga, medan kraftiga medel är verksamma, men därigenom också farliga. Det är detta som är den moderna medicinens dilemma, och få är mera medvetna om den saken än vi läkare, som har att hantera dessa verksamma men också farliga medel. Många sjukdomstillstånd kräver att man tar chanser, men därmed också risker, med sådana medel. Andra sjukdomstillstånd låter sig med fördel behandlas med mildare medel, eller med inga medel alls utan i stället med samtal och sympati. Var och en vet hur mycket tryggheten att ha fått en mänskligt förstående kontakt innebär, oavsett om den beseglas med ett recept eller en injektion eller bara ett fast handslag. Med detta vill jag ha sagt att det vid sidan av den medicinskt-vetenskapliga föreställningsram, som omgivit utredningen av THX-behandlingens effekter, finns en annan, en psykologisk föreställningsram, som är lika viktig och inom vilken vi finner mycket av det som gjort THX-frågan till vad den har kommit att bli. Det är sådana faktorer som har gjort att en bred allmänhet enligt en SIFO-undersökning i början av detta år ”inte tror på den medicinska expertisen i frågan”. Bland alla vuxna uppges 65 96 tro ”att Sandberg har rätt och att THX botar”. Bland äldre personer med låg utbildning i Mellansverige var siffran 80 96.1 denna kammare har många vittnesbörd i samma anda givits, bl.a. av fru Fredrikson för två år sedan: ”--—- en stark tro och dess verkan kan man inte förklara, ej heller påvisa.

”Det står naturligtvis varje representant fritt att redogöra för de åsikter i frågan vilka är förhärskande i den valkrets, från vilken han hitskickats, och en sådan redogörelse kan utan tvivel innehålla värdefulla upplysningar, men sin egen ställning till frågan måste han inta och försvara i enlighet med sin egen övertygelse, som säger honom: Respektera icke fördomar! Respektera rättvisan!” Orden är inte mina, utan uttalades av en av herr Hörbergs företrädare på Göteborgsbänken, nämligen Viktor Rydberg, i hans jungfrutal i andra kammaren 1870. Översatt till nutidsspråk skulle jag kanske våga vädja till en och annan att försöka väl hålla hjärtat varmt, men huvudet kallt. För två år sedan frågade herr Lothigius i kammaren: ”Vad är beprövad erfarenhet, herr socialminister?” och dåvarande socialministern svarade: ”Vetenskap och beprövad erfarenhet är den sammanlagda kunskap som finns vid varje särskild tidpunkt.” För ett år sedan diskuterade vi detta på Läkaresällskapet ett kvarter härifrån. Den undervisning som meddelas vid våra medicinska fakulteter skall enligt universitetsstadgan stå på vetenskaplig grund. Vad innebär då vetenskapsbegreppet med hänsyn till läkemedelsprövningar? Jo, det innebär bl.a. att vi vid dessa i görligaste mån måste befria oss från inverkan av just den psykologiska effekt, som erfarenhetsmässigt utgör en betydande ingrediens i all behandling av sjuka människor, som stärker deras hopp om bättring. Det är därför så många läkemedelsprövningar utförs efter s.k. dubbel-blind-metod, där varken läkaren eller patienten vet om det medel som tillförs är verksamt eller utgörs av placebo, dvs. en till det yttre liknande men i sig själv overksam substans. En talare i denna kammare citerade, av allt att döma med gillande, för två år sedan ett uttalande från Kina, som innebar, att medan man i västvärlden ville ha kemiska formler och dokumentation på allting, så nöjde man sig i Kina med ”att ett medel fungerar, att det verkar, att det botar och det är bevis nog”. Nej, här är det inte bevis nog. Vi är faktiskt intresserade av att fastställa både art det verkar och hur det verkar: i vilka biologiska processer det ingriper. Att ett medel verkar genom placeboeffekt beror inte på medlet i sig, utan på den psykologiska situation, i vilken medlet får sin effekt. Det har inte kunnat visas att THX har någon specifik effekt mot vissa sjukdomar. Det är inte klarlagt om den subjektiva förbättring som ofta angivits enbart beror på placeboeffekt eller om det därjämte finns en allmänstimulerande effekt, ty någon systematisk, kontrollerad studie har aldrig gjorts med THX. Såväl i högsta domstolens utslag som i många anföranden här i kammaren och, nu senast, i herr Lothigius yrkande har behovet av ytterligare forskning på tymusområdet understrukits. Jag är enig med herr Lothigius härom, och jag uppskattar att både han och, i tidigare sammanhang, herr Petersson i Röstånga är medvetna om behovet av en renare produkt. Min politiska strävan har alltid varit att söka samförstånd på sakliga grunder, för att utreda fakta och dra slutsatser därifrån. Jag har därför undersökt möjligheten att på Serafimerlasarettets medicinska klinik medverka till kliniska studier över THX. — Jag skulle i detta sammanhang vilja säga till utskottets ärade ordförande att klinisk forskning inte bara bedrivs på regionsjukhus — klinisk forskning bedrivs på alla undervisningssjukhus och på många andra sjukhus. Jag har velat säga detta för att det inte skall kvarstå i kammarledamöternas minne att det bara är på regionsjukhus som man forskar - så är det inte. Jag återkommer till de undersökningar vi har övervägt. En förberedande utredning av läget på forskningsfronten har emellertid givit vid handen, att det är mindre troligt att tymusextrakt kan ha någon specifik klinisk effekt annat än vid tillstånd, där det i det enskilda fallet kan visas att tymuskörtelns funktion är otillräcklig. Sådana tillstånd finns, men de är inte vanliga. Forskning, som bl.a. pågår i Förenta staterna, Frankrike och Israel, har lett till framställning av väsentligt renare och bättre definierade tymuspreparationer än THX, däribland polypeptiderna tymosin och tymopoetin. De biologiska effekterna av dessa är emellertid icke entydiga, och utvärderingen förefaller bl.a. därför komplicerad. Starka skäl talar emellertid för att framtida kliniska studier över tymuspreparat inte bör göras med THX utan i stället med sådana, senare utvecklade, preparat, som fyller sedvanliga framställningskrav och som kan definieras innehållsmässigt. Om och när sådana blir tillgängliga är mina medarbetare och jag självfallet intresserade av att pröva dem — under förutsättning att riksdagen hjälper oss att allt framgent bevara Serafimerlasarettet. Herr talman! Jag framhöll tidigare att jag inte tror att vi kan underlåta att ta hänsyn till de starka känslor, som bär upp den ena sidan i den här debatten. ”Diskussionen fortsätter tills ni ändrat er och ser hur verkligheten är”, sade herr Lothigius här i kammaren i maj, och han har stått vid sitt löfte. För min del tror jag båda sidor skulle ha nytta av att se hur verkligheten är. Den biologiska verkligheten kan inte ändras, ens genom majoritetsbeslut. En av vår tids största medicinska tänkare, René Dubos vid Rockefelleruniversitetet, har formulerat satsen att ”vetenskap är kunskapen om konsekvenser”. En av de konsekvenser riksdagen har att begrunda i samband med detta ärende är frågan om ”det allmänna” — för att begagna den nya grundlagens märkvärdigt odefinierade uttryck — kan klara att, organisatoriskt, lagstiftningsmässigt och försäkringstekniskt, handskas med två eller flera ”erkända” medicinska skolor, baserade på från varandra skilda sanningsbegrepp. Hittills har ”det allmänna” varit mycket tolerant mot utövande av sjukvårdsverksamhet — även yrkesmässigt och mot ersättning — av personer utanför den krets som efter genomgången utbildning förvärvat samhällets erkännande. Om vederbörande bara undviker att ta befattning med vissa sjukdomar, såsom cancer, sockersjuka och vissa infektions sjukdomar m.m., lägger sig samhället inte mycket i deras förehavanden. De är inte heller underkastade läkarnas journalföringstvång — vilket inte minst nu med hänsyn till THX är beklagligt, det håller jag med tidigare talare om — och de står inte under socialstyrelsens tillsyn eller inspektion. De behöver givetvis inte heller iaktta vad vetenskap och beprövad erfarenhet lär. I gengäld kan deras patienter inte heller begära ersättning från försäkringskassan och är därmed jämställda med de patienter som dristar sig att besöka offentliganställda läkare på deras fritid. Om den lagtolkning är riktig, som riksdagen hittills it besked om, kan THX inte frisläppas med mindre antingen läkemedelsförordningen omarbetas eller en särskild lag, som gör undantag för THX, antages. Möjligen måste då också kvacksalverilagen, och kanske lagen om behörighet att utöva läkaryrket, omarbetas.

Situationen har emellertid ändrats på allra sista tiden.

Om detta beslut — från början av november — står fast, framgår därav att läkare har rätt att, såframt de först och främst genomför sedvanlig medicinsk behandling, även meddela sådan behandling, som är tillåten för varje annan svensk medborgare. En inkörsport förefaller därför öppnad — eller till hälften öppnad -— till ett system med flera parallella sanningsbegrepp inom sjukvården. Att detta måste medföra åtskilligt huvudbry för socialförsäkringsutskottet, och inte minst för dess ärade herr ordförande, förefaller ofrånkomligt. Såvitt jag förstår innebär kammarrättens dom att läkare i större utsträckning än f. n. kan få rärt att villfara patienters begäran om behandling med icke konventionella läkemedel, vilket väl är ett steg i den riktning motionärerna önskar. Jag vill däremot, herr talman, bestämt reagera mot de föreställningar som kommit till uttryck i tidigare debatter att en läkare har skyldighet att tillhandahålla vad en patient önskar — det må vara sedvanliga läkemedel eller naturläkemedel. Läkaren tillhandahåller allmänheten sina tjänster, det är riktigt, men en tjänare i den bemärkelsen att han tar order från sina patienter är han inte, ty han handlar alltid på sitt eget och icke på patientens ansvar. Med detta har jag, herr talman, försökt att belysa några av de mycket vittomfattande problem som aktualiseras av trycket från de många, som är fasta i tron på THX. Jag har försökt från min utgångspunkt att belysa THX plats i försöken att påverka den mänskliga organismen genom tillförsel av vävnadsextrakt och att precisera den juridiska och administrativa situation, i vilken framställningen av och behandlingen med THX f.n. befinner sig. Jag har också försökt placera den vetenskapliga läkemedelsprövningens metodproblem i det svenska psykologiska kraftfält som alstrats kring THX och i det sammanhanget pekat på att det är sannolikt att utvecklingen internationellt redan hunnit vidare och att intresset därför nu måhända främst bör riktas mot nya, kanhända intressantare preparat. Jag har, till sist, i anslutning till ett alldeles färskt rättsfall, antytt att sjukvårdens hävdvunna administrativa, juridiska och eventuellt försäkringsmässiga struktur nu möjligen måste ställas under debatt, varvid bl.a. behandling med icke registrerade läkemedel genom läkares försorg kan komma i ett annat läge. Med all den sympati jag har för herr Lothigius personligen och för de hedervärda motiv han har för sitt särskilda yrkande — och med en försäkran att för egen del uppmuntra och stödja seriös forskning på detta område — ser jag mig i dagens läge ingen annan råd än att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I motionen 1238 begärs att socialstyrelsens läkemedelsbyrå skall föranstalta om noggrant utförda kliniska prov med THX. Med frivilliga och av läkare utsedda patienter, där ett läkemedelsval talar för Nr 36 att prov med THX inte kan vara skadligt, bör sådana prov vara värdefulla, Onsdagen den förhoppningsvis för både patienter och intresserade läkare-forskare. Det 1 december 1976 kanske förhåller sig så att tymusextraktet är verkningsfullt just idenna. I enkla beredningsform som den nu har. Vissa icke-konven Av utskottsbetänkandet framgår, och utskottets ordförande har anslutit — tionella behandsig till det, att utskottet känner till hur många människor upplever si — lingsmetoder inom tuationen när läkarna förklarar att de inget mer kan göra. De sjuka gör — sjukvården, m.m. då som den drunknande, de griper efter det sista halmstrået. Och det är just då, när inget annat känt och verksamt medel finns att tillgå, som människorna säger: Låt oss få lov att pröva med THX. Utskottet säger också att det inte finns något formellt hinder för socialstyrelsen att ta ett initiativ som syftar till att klarlägga effekten av ett läkemedel. Detsamma sade Lars Weinehall alldeles nyss. Jag vet inte om utskottets skrivning skall tolkas på något visst sätt, men tydligen kan ingen hindra socialstyrelsen att försöka göra ett sådant klarläggande. Men om socialutskottet vill det får man inget besked om. Något riksdagens initiativ är f.n. inte påkallat, säger utskottet, som hemställer att motionen avslås. Man kan ju säga att socialstyrelsen här får ett besked, nämligen att det inte föreligger något formellt hinder att föranstalta om kliniska prov. Men efter allt som sagts, skrivits och gjorts när det gäller THX känns det ändå som om det finns en viss osäkerhet just här. Den utredning som gjorts om THX och som det både här och i tidigare debatter har hänvisats till anser jag inte bör vara socialstyrelsens sista ord i denna fråga. Det skulle vara fel. THX är en natursubstans under utforskning. Orsaken till att man motsatt sig dess användning är sättet på vilket det tillförs, alltså injiceringen. Men jag kan inte förstå att det skulle vara omöjligt att uppnå en fullt tillfredsställande hygienstandard. Om bara viljan finns är jag övertygad om att det också finns möjligheter i det fallet. Vidare säger utskottet att det är av utomordentlig vikt att socialstyrelsen håller sig väl informerad om den grundläggande tymusforskning som bedrivs såväl i Sverige som i andra delar av världen. I detta har också utskottets ordförande Göran Karlsson instämt. Likaså anses det vara en självklar skyldighet för socialstyrelsen att, om så visar sig påkallat, ta erforderliga initiativ för stöd åt forskning på detta område. Låt mig här säga, att vore jag socialstyrelsen skulle jag ta utskottets betänkande som en uppmaning att försöka få till stånd den kliniska försöksverksamhet som vi motionärer önskar och som enligt vad dr Biörck nyss informerade om inte sker endast på regionsjukhusen. Att utskottet inte har skrivit rent ut och begärt att socialstyrelsen skall sätta i gång försöksverksamheten må så vara. Det finns ju vissa umgängesformer mellan riksdagen och verken. I Jag anser inte att fältet skall vara fritt för en okontrollerad och oansvarig utveckling på läkemedelssidan, men jag vill att människor inte skall ställas utanför det som de behöver och kan få i de speciella fall där 81 THX-preparatet används. Vi föreslår därför i motionen att THX skall få användas legalt av läkare och sjukvårdspersonal på sjukhusen. Socialstyrelsens läkemedelsbyrå har möjligheter att utföra och genomföra detta utöver den THX-utredning som tidigare gjorts. Med frivilliga och av läkare utsedda patienter, där läkemedelsvalet talar för att prov med THX inte skulle vara skadligt, bör sådana prov kunna vara värdefulla. Och det är riktigt när utskottet antyder att det är synnerligen värdefullt att tiden för relationerna mellan patient och läkare utökas. Av utskottets skrivning framgår att utvecklingen inom sjukvården i stor utsträckning har baserats på vetenskapligt grundade överväganden om effektivitet och precision. Detta har varit honnörsord, medan de psykologiska och allmänmänskliga faktorerna understundom på ett olyckligt sätt kommit i skuggan. Jag har en känsla av att också här just effektiviteten och byråkratiseringen varit viktig. Viktigare bör dock varje enskild människa som skall behandlas vara. Det är olyckligt att så länge vi har brister i vår mycket fina sjukvård — brister på det allmänmänskliga området — de människor, som sökt sig till THX-preparatet och som inte har något annat medel att förlita sig på, berövas detta medel, trots att vi inte har någonting annat och oavsett om dess verkan inte är färdigutforskad. Vi kan inte säga att de som anser sig hjälpta inte vet vad de talar om. Det har sagts tidigare att enskilda exempel inte skall kunna påverka ställningstagandet, men det som gjorde att jag en gång började aktivera mig i den här debatten var en upplevelse på mycket nära håll. Jag var med om när en människa fick information om att hon hade några månader kvar att leva och låg i sjukhusbädden. Sedan hon hade börjat behandlas med THX kom hon ur bädden och skulle få tillbringa resten av sin tid, var det avsett, tillsammans med sin familj. Detta betydde så oändligt mycket för henne och familjen att de vetenskapliga, ännu inte utforskade skälen mot THX bör vika. Nu stoppades preparatet under hennes sista två månader, och det var tragiskt för henne och hennes familj. Experterna har inte kunnat finna några verksamma påverkningar, men de har kanske något kvar att finna innan slutordet har sagts. Vi kan nog konstatera att även expertis och godkända läkemedel kan ha sina brister. Enligt Göran Karlssons anförande tycks det inte vara klart att utskottets skrivning i grunden är så positiv som det framgår när man noggrant läser betänkandet. Jag måste säga att jag har läst det många gånger och funnit utskottets skrivning så positiv att något mer kanske inte behövt sägas. Men debatten visar att det finns mer att säga.

Kommer läkare och sjukvårdspersonal att få möjlighet att legalt Nr 36 använda THX-preparatet när en patient så önskar och läkare bedömer att prov med preparatet inte kan vara skadligt för patienten? Klara önskemål i dessa två frågor ingår i motionen 1238 - att vi av I humanitära skäl bör tillåta människor att erhålla THX när det inte finns = Vissa icke-konvennågot annat att tillgå. Och därom tycks vi alla i grunden vara ense. Skall — tionella behandman då förhindra användningen av något som inte anses åsamka skada? = lingsmetoder inom Nej, det kan inte vara försvarligt att ta ifrån människor THX när det = sjukvården, m.m. vetenskapligt har bevisats vara ofarligt, att inte ge människor THX när de känner att de är hjälpta av det. Om det klart framgår att önskemålen på de två punkter jag berört kan tillgodoses genom herrar Lothigius och Johanssons i Skärstad skrivning kunde vi ha ett gemensamt yrkande. Men jag vill lyssna till den information jag får härefter och eventuellt återkomma med ett förslag.

Herr talman! Som svar på fru Fredriksons fråga kan jag bara hänvisa till vad vi menat med vår framställning och vad som indirekt eller direkt står i den. För det första är vårt förslag mer positivt än utskottets förslag. Det är en direkt anmaning till fortsatt forskning och klinisk prövning. För det andra måste en stor klinisk prövning med THX-preparat också innebära att människorna får tillfälle och möjlighet att delta i den kliniska prövningen. Mot den bakgrunden måste THX-preparat framställas för klinisk prövning och för forskningens skull. Därmed har jag från mina utgångspunkter besvarat frågan om innehållet i vår framställning och vad som var avsikten med det särskilda yrkandet från mig och herr Johansson i Skärstad. Jag tycker det var skönt att höra ett litet ovanligt anförande, ett anförande som lyfte åhörarna över vardagen, nämligen det som Gunnar Biörck framfört i kammaren.

Även om samme läkare av vissa distinkta skäl i denna situation måste göra ett annat ställningstagande är det skönt att höra ett sådant anförande i kammaren.

Herr talman! Socialutskottet har behandlat frågorna om icke-konventionella behandlingsmetoder inom sjukvården mycket ingående. Våra utgångspunkter när vi diskuterat THX har varit: 1. Vår läkemedelslagstiftning är återhållsam. Den som köper ett läkemedel har rätt att kunna lita på, att det är verksamt, och att eventuella biverkningar inte står i orimligt förhållande till läkemedlets effekt. Vi vill slå vakt om den lagstiftningen. 83 2. Vi vill undvika att skapa en situation där riksdagen skall ta ställning till effekten av ett visst medicinskt preparat. Riksdagen är inte ett medicinskt sakkunnigt organ. Det kan inte vara rimligt att riksdagen skall besluta om undantag från lagarna för ett visst preparat. 3. Det allmänna har ett ansvar för det läge som har uppstått genom att THX har kunnat användas på tusentals människor under mer än 20 år, bl.a. med utgångspunkt i den dom högsta domstolen har avkunnat. Utskottet har därför velat visa på vägar att ta det här ansvaret utan att ändra på principerna för lagstiftningen, och utan att riksdagen fattar beslut i en rent medicinsk fråga tvärtemot de sakkunniga organ, som vi har satt att tillämpa lagstiftningen. Här finns många svåra problem. Vad säger man t.ex. till den som upplever sin situation så, att den offentliga sjukvården har gett upp hoppet om honom eller henne, men att han eller hon har fått hjälp genom THX? En sådan person uppskattar naturligtvis inte det samhällsskydd som innebär att man tar ifrån honom ett medel som han tror på. Med tanke på bl.a. den situationen har utskottet erinrat om de möjligheter till licensgivning som finns i den nuvarande lagstiftningen, som den hittills har tillämpats. Vi konstaterar att man i fråga om ett annat preparat har tillämpat det som har kallats humanitära skäl, i en situation liknande den jag nyss nämnde. Vi har alltså pekat på möjligheten att ge licens för läkemedel i vissa situationer då humanitära skäl föreligger. Av det följer naturligtvis inte att riksdagen eller socialutskottet skulle kunna ge några direktiv om hur licensgivningen skall tillämpas i fråga om ett konkret namngivet läkemedel. Vi har också gått närmare in på möjligheten till ytterligare klinisk prövning. Även i det avseendet har, enligt vår åsikt, samhället ett särckilt ansvar för den situation som har uppkommit som en följd av högsta domstolens uttalande 1971.

Det är också de här två punkterna som har tagits upp och utvecklats ytterligare i det särskilda yrkande som har delats ut. Det har redan påpekats att yrkandet ligger betydligt närmare utskottets förslag än de motioner som har väckts i frågan. Jag noterar det som någonting positivt. Förslagsställarna slår liksom utskottet vakt om vår nuvarande läkemedelslagstiftning. Lika litet som utskottet vill de att riksdagen skall tvingas att ta ställning till den rent medicinska frågan om effekten av preparatet THX, och de yrkar inte på att riksdagen skall besluta att tillåta tillverkning av THX som ett undantag från gällande lagstiftning. Även om skillnaden mellan utskottets förslag och det framlagda yrkandet är långt mindre Nr 36 än mellan utskottets förslag och motionerna, vill jag rekommendera kammarens ledamöter att följa utskottet, och detta av två skäl. För det första rör vi oss på ett område som är mycket komplicerat. = Utskottet har, med representanter för de meningsriktningar som förslags — Vissa icke-konvenställarna tillhör, noga övervägt varje mening i betänkandet och undersökt = tionella behandhur långt man kan gå i generös riktning inom ramen för hittills gällande = lingsmetoder inom principer. Man är alltså på säkrare mark, om man röstar på utskottets = sjukvården, m.m. förslag. För det andra finns det i utskottets betänkande tre viktiga rader som inte återfinns i det utdelade yrkandet. Jag citerar: ”För den händelse det skulle bli aktuellt med en klinisk prövning av THX eller liknande tymusextrakt, måste naturligtvis sedvanliga krav på tillverkningen av preparatet ställas upp.” Detta viktiga konstaterande bör finnas med i riksdagens beslut. Jag vill framföra ytterligare en synpunkt på en eventuell fortsatt klinisk prövning av THX eller på annan forskning om preparatet. Det måste vara en verksamhet som respekterar det grundläggande kravet på vetenskap. De resultat som kommer fram skall respekteras, oavsett om de stämmer med forskarens förväntningar eller inte. Det får inte vara så, att man viftar bort eller misstänkliggör sådana resultat som inte passar i den bild som man har skapat för sig. Tro på patentmediciner och hälsopolitiska frälsningsläror har inte med vetenskap att göra. Det har inte heller, naturligtvis, ett avvisande av ett läkemedel eller en hypotes därför att de förespråkas av någon som inte är etablerad inom den officiella medicinen. Det avgörande måste vara vilka effekter som kan fastställas vid en opartisk granskning, där man så långt det går försöker eliminera inverkan av andra faktorer än det läkemedel eller den behandling som skall studeras. En viktig sak till: THX-debatten får inte skapa den missuppfattningen hos människor att den s.k. konventionella sjukvården inte kan bota cancer. Det stora flertalet människor som har cancer kan nämligen botas om de får vård i tid. Den som på något sätt, genom att erbjuda alternativa metoder eller genom att uttala sig i massmedia, minskar människornas intresse för att snabbt söka sig till den allmänna sjukvården om de misstänker att de har cancer, den människan handlar inte i patienternas intresse. Vad som än händer på det här området, får det inte vara så att någon enda människa, som har eller tror sig ha cancer, undviker att så snabbt som möjligt söka sig till den allmänna sjukvård som landstingen tillhandahåller — därför att hon har fått föreställningen att det inte går att bota cancer. De allra flesta cancerfall kan botas. Det bör var och en veta, och alla som är verksamma på området bör ta på sitt ansvar att sprida kunskap om detta. Jag ber att med det anförda få yrka bifall till utskottets enhälliga hemställan.
Herr talman! Jag vill bara peka på en liten passus som kanske inte har betonats nog från vår sida. Jag avser just det som herr Romanus säger om att det avgörande ansvaret för mottagande av patienter och vård av sjuka i vårt land skall ligga hos den allmänna sjukvården. Det är just den uppfattningen som ligger bakom vår strävan att åstadkomma ökad forskning och ökad klinisk prövning av THX. Det är precis det vi vill genomföra — i stället för att ha den situation vi nu befinner oss ik Jag vill också poängtera att det för denna stora kliniska forsknings skull är helt nödvändigt att tillverka THX, så att man kan göra en meningsfull undersökning av hur det inverkar på människorna.

Herr talman! För omkring tio år sedan åkte jag med taxi till Sala. Chauffören hade i bilen en av Stockholms morgontidningar och under färden ögnade jag igenom densamma. Där fanns en artikel om dr Elis Sandberg och THX. Jag gjorde några kommentarer om artikeln och lät väl chauffören förstå att jag inte trodde så mycket på det där preparatet. Då sade han till mig ungefär så här: Du vet väl inte att det är tack vare dr Sandberg och THX som jag har en av mina döttrar i livet? Han berättade att professor Olivecrona opererat bort en cysta på lilla hjärnan på en av hans döttrar. Men svåra återfall i denna sjukdom började snart och många gånger fick hon ända upp till 20 anfall per dygn. Efter hand kom domen från Akademiska sjukhuset: Hon har hjärncancer och vi kan ingenting mer göra för henne. Vad gör föräldrar då de får ett sådant besked? Man griper efter halmstrået. ”Vi vände oss till dr Sandberg och hon fick THX-behandling. Hon är nu helt återställd. Den som förmedlade kontakten med dr Sandberg var en legitimerad läkare. Dottern är nu gift, har barn och lever ett normalt liv. För mig spelar det ingen roll vad myndigheter och tidningar skriver om Elis Sandberg. Min dotter har han i alla fall räddat livet på”, sade denne fader till mig. I slutet av januari i år fick jag ett telefonsamtal här på riksdagen. Det var något av ett nödrop från en dam i Stockholm som ansåg sig helt beroende av THX. Anledningen var en tidningsartikel om att livsmedelsverket fattat ett beslut innebärande att hanteringen av kalvbräss på slakterierna skulle bli sådan att dr Sandberg inte längre skulle få de organ som är nödvändiga för fortsatt produktion av THX. På hennes önskan ställde jag följande fråga till dåvarande jordbruksministern: Är statsrådet beredd medverka till att dr Sandberg även i fortsättningen får tillgång till den för hans verksamhet nödvändiga kalvbrässen på samma villkor som tidigare? Efter den frågan och det svar jag fick och efter den publicitet som ägnades frågestunden i riksdagen har jag fått en mängd telefonsamtal och många tiotal brev från hela landet från personer, som anser att de måste ha THX för att inte förlora synen eller för att över huvud taget — Nr 36 kunna överleva. Själv kan jag naturligtvis inte alls bedöma värdet av THX. Men eftersom så många vetenskapsmän och läkare ställer sig helt på dr Sandbergs sida, så tror jag på att THX har en förebyggande och = positiv effekt. Det har också intygats av många patienter. Vissa icke-konven Det har sagts i dag att vi inte skall ta upp enskilda fall och inte heller = tionella behandalltför mycket skall citera enskilda personer i detta sammanhang. Låt = lingsmetoder inom mig av de många brev som jag har fått dock citera ett, som är dagtecknat — sjukvården, m.m. i Fagersta. Det heter i brevet: ”Som Ni väl känner till har vår dotter Anita Ahlqvist, som bor på Gotland, de senaste fem åren varit direkt beroende av THX. Hon är sedan 11-årsåldern diabetiker. Som en följd av detta har hon starkt nedsatt syn. För ca sex år sedan fick hon klart för sig att den läkarbehandling på specialavdelning hon undergått inte haft någon som helst positiv effekt. Hon var nu på väg att bli helt blind. 1972 började hon som ett sista förtvivlat försök med THX. Tidigare hade hon ofta förekommande blödningar i ögonen, fick dessutom ofta infektioner. Efter upprepade THX-behandlingar började en markant förbättring att märkas, såväl vad ögonen beträffar som hennes infektioner. Vid ett tillfälligt stopp i THX tillförseln blev hennes syn åter märkbart försämrad och hennes förtvivlan var stor. Detsamma gällde flera THX-patienter på Gotland. Men efter vädjande till dr Sandberg fick de åter THX och så småningom blev alla bevisligen klart bättre. Nu har åter genom Socialstyrelsens agerande THX tillförseln begränsats och Dr Sandberg kan inte ge den THX som vi vet är absolut nödvändig. Vi är djupt förtvivlade och tänker kämpa så länge vi orkar — och många med oss. Kan inga som helst mänskliga hänsyn tagas? Måste domstolar och prestigemänniskor stoppa det enda medel som vi vet är verksamt? Kan inte våra valda riksdagsmän hjälpa oss att föra vår talan? Att tala om att THX skulle vara verkningslöst är ju helt galet. Och vem skall hjälpa vår dotter eftersom läkarna sagt att de inget mer kan göra? Både utländska forskare och läkare har ju konstaterat att Dr Sandberg är inne på rätt väg i sin Thymusforskning. Får vi inte förfoga längre över vår egen kropp och deltaga i de forskningar som nu visat sig leda till positiva resultat? Vi tycker att det strider mot FN:s stadga rörande de mänskliga rättigheterna. Snälla Herr Fågelsbo, försök att få era riksdagskolleger att förstå vår svåra situation. Skall vår dotter tvingas resa till Tyskland eller andra länder för dyra pengar, länder där man vet att THX hjälper. Eller skall hon bli blind och i så fall undrar jag vem som påtar sig ansvaret för detta? Jag och många med mig väntar enträget på ett svar. Sveriges Riksdag är kanske vår enda chans. Maja-Lisa Sjödin Fagersta” Jag har ett annat brev som jag skall be att få citera: ”Mitt barnbarn Roger, har sedan födseln en ögonsjukdom. — —— kallad näthinneförtvining. Då jag vid hans tvåårsålder fick vårdnaden om honom, märkte jag 87 att hans syn var dålig. Han såg inget i sidled, upp eller ned. Då han endast hade kikarsikte, gjorde han sig ofta illa. I mörker var han helt blind, i skymningen trevade han sig fram med att känna sig för med händerna. Även i dagsljus var synen mycket nedsatt. Jag tror ingen kan förstå hur ont det gjorde mig när jag såg hur det var ställt med mitt lilla barnbarn. Jag sökte för honom på ögonkliniken vid Kristianstads sjukhus och fick därifrån remiss till Karolinska i Stockholm. Av den kvinnliga professorn som undersökte honom fick jag den svåra domen att Roger skulle bli blind. Det fanns ingen bot för denna sjukdom. Professorn sade: Kanske kan han någorlunda klara dom första två åren i skolan, sedan får han fortsätta på Tomteboda. Min förtvivlan var stor, men jag gav inte upp, jag tänkte kanske någonstans finns där hjälp. Redan på ett tidigt stadium bad en dam från blindinstitutet mig att söka THX-Dr. Sandberg, men då jag som så många andra inte trodde på THX, lät jag åren gå. Under tiden sökte jag för Roger hos både läkare och homeopater och många andra, men överallt samma besked: tyvärr kan vi inget göra. Till slut återstod bara THX, men kunde nu Dr. Sandberg verkligen göra något som ingen annan förmått? Trots mitt stora tvivel på THX beslöt jag att söka. Jag hade inte råd att avstå, det gällde mitt barnbarns syn och hela hans möjlighet i livet, ingenting fick vara oprövat. Dr. Sandberg visade sig mycket förstående och nästan genast fick vi komma upp till Aneby. Mycket skeptiskt inställd åkte jag dit. Då mitt tvivel var djupt rotat, ville det till en början inte släppa, men då jag efter en tid började märka en förbättring av Rogers ögon, kan ingen förstå vilken glädje jag kände, men samtidigt ett stort förakt för mig själv som inte tidigare hade trott på THX. 4 På grund av sin dåliga syn plågades Roger ofta av svår huvudvärk, även det försvann. Nervsystemet var på grund av sjukdomen illa åtgånget, men han är nu lugn och fin. Han går nu på sitt tredje år i skolan, han har inga glasögon eller något annat hjälpmedel, ingen där märker något av hans sjukdom, varken lärare eller elever. Han läser, skriver, spelar bordtennis och cyklar ensam i trafiken precis som alla andra seende barn, även i mörker klarar han sig nu ganska bra. Men Dr. Sandberg och även vi vet, att helt återställd är han ännu inte, tiden för fullt återställande är ännu för kort. Roger är även i fortsättningen beroende av sin THX medicin, han har samma rätt som alla andra att få behålla sin syn när det finns medel som botar. Hjälp oss att få THX erkänt i Sverige. Eftersom även jag tidigare varit skeptiskt inställd, kan jag nu inte nog lovorda Dr. Sandberg och hans THX-medicin som botat och hjälpt så många. Överallt i vårt land finns det tusentals levande bevis på THX medicinens läkande och botande förmåga. Jag vill också tillägga att Roger fått all medicin helt kostnadsfritt.” Herr talman! Att jag har engagerat mig i den här saken beror faktiskt helt och hållet på medmänsklighet. För människor i nöd är detta deras sista hopp i en som de ser det i övrigt helt hopplös situation. Prestige får då inte diktera våra ställningstaganden, utan forskningen måste mötas med förtroende. Av den anledningen yrkar jag bifall till herrar Lothigius och Johanssons i Skärstad under överläggningen framställda yrkanden.